Herr talman! Regeringens plötsliga ”kovändning” i EEC-frågan har åtminstone haft det goda med sig att Sveriges Europapolitik har fått sin givna plats i riksdagens utrikesdebatt. Europapolitiken får för vårt lands vidkommande inte enbart vara begränsad till frågan om vad vår utrikespolitiska handlingsfrihet medger eller inte medger — den har en klart positiv betydelse långt därutöver. Låt mig emellertid, herr talman, innan jag utvecklar den tankegången, inskjuta några kritiska synpunkter på regeringens sätt att handlägga och inför riksdagen redovisa utrikespolitiska frågor. I många utrikespolitiska debatter har företrädare för såväl regeringsbänken som oppositionssidan betygat det värdefulla och önskvärda i att hålla utrikesoch säkerhetspolitiken utanför de partipolitiska motsättningarna. I deklarationer till omvärlden har man också genomgående brukat förfäkta den gemensamma grundsyn som omfattats av i varje fall de demokratiska partierna, ”Neutralitetstraditionen är så starkt förankrad i vår historia och i folkopinionen att varje försök att frångå den skulle möta ett överväldigande motstånd”, framhöll utrikesminister Torsten Nilsson för några år sedan. Men just den omständigheten att grundsynen är så allmänt omfattad har ibland frestat till partipolitiska misstänkliggöranden, Det har framstått såsom opportunt och tacksamt att i vissa inrikespolitiska lägen ifrågasätta meningsmotståndarnas neutralitetspolitiska renlärighet. Man har så att säga försökt spela över bollen på den andres planhalva, och en inledd sakdebatt har förvandlats till en diskussion om utrikespolitisk trovärdighet. I längden kan en sådan debatteknik inte gagna vårt land. Den kan ge anledning till missförstånd, inte bara inom landet utan också i den omvärld vars tilltro till vårt konsekventa utrikespolitiska handlande med rätta anses betydelsefull. Den centrala instansen för utrikespolitiska överläggningar är vid sidan av riksdagen utrikesnämnden, Den tillkom 1921 och firar i år 50-årsjubileum. Det var framför allt socialdemokraterna som verkade för nämndens tillkomst. De ansåg att vårt land behövde en mer öppen utrikespolitik och diplomati än den som tidigare hade utövats. Även oppositionspartierna borde få, menade man, tillfälle att göra sina röster hörda och få inflytande på besluten. Regeringsformens bestämmelser om att rådplägning bör i alla utrikesärenden av större vikt äga rum före avgörandet korresponderar med dessa önskemål. Ordet ”bör” hänför sig uteslutande till den omständigheten att rådplägning inte alltid kan hinnas med då det gäller ärenden av synnerligen brådskande beskaffenhet. Nämnden har alltså, med den här angivna begränsningen, en rätt att bli hörd i viktiga ärenden. Begreppet ”rådplägning” antyder överläggningar i sak. Regeringsformen utgår alltså ifrån att regeringen skall fatta sitt beslut efter ärendets behandling inför nämnden och under intryck av de meningar som framförs där. Herr Helén var inne på den frågan, om jag inte hörde fel. I varje fall tidigare torde utrikesnämnden ha fungerat i överensstämmelse med detta. Efter hand tycks emellertid den socialdemokratiska regeringen ha tagit allt mindre hänsyn till regeringsformens regler och tanken bakom dem. Det mest upprörande exemplet på nonchalans mot riksdagen har vår minoritetsregering visat just i dessa dagar. Först fick svenska folket och riksdagens ledamöter i TV höra att regeringen redan hade beslutat att inte längre förhandla med EEC om svenskt medlemskap. Statsministern skulle ha för avsikt att kungöra beslutet i ett tal inför Stockholms arbetarkommun. Vid direkta hänvändelser till statsministern avböjde denne att dementera uppgifterna. Det hade varit lätt att göra det, om de hade varit felaktiga. Den indiskretion som Sveriges Radio förmedlade till svenska folket hade emellertid den fördelen med sig att den framtvingade utrikesnämndens sammankallande, och blott därigenom förhindrades att ett för vårt lands ekonomi och ställning i Europa avgörande beslut delgavs riksdagen och svenska folket genom ett statsministertal på ett internt partipolitiskt möte. Men beslutet i denna fråga var ett fullbordat faktum redan vid utrikesnämndens sammanträde. Regeringen har, sägs det uttryckligen i den handelspolitiska deklarationen, redovisat sitt ställningstagande inför nämndens sammanträde, Det förfaringssätt som regeringen har velat tillämpa vittnar om hur ett långt maktinnehav kan avtrubba respekten för demokratiska spelregler och för stadganden i vår konstitution. Jag tycker att det finns anledning för riksdagen att protestera mot att riksdagens medinflytande på detta sätt sätts ur spel. Herr talman! Jag inledde detta anförande med att konstatera att Europadebatten i vårt land i hög grad har begränsats till en diskussion om de ekonomiska fördelar eller nackdelar som skulle kunna bli en följd av Sveriges anknytning i en eller annan form till den Europeiska Gemenskapen. Jag tänker inte i första hand på den bedrövliga och ovederhäftiga EEC-fientliga propagandan som bedrivs i Aftonbladet och på andra håll hos kfml och vpk på den yttersta vänsterkanten. Även i mera vederhäftiga debatter överväger benägenheten att bedöma varje företeelse i EEC och varje nytt drag i dess utveckling ur en snäv och kortsynt nationalegoistisk synvinkel. Regeringens handelspolitiska deklaration präglas av samma grundsyn. Den är negativ. Den saknar en klar politisk vilja att förutsättningslöst och i positiv anda pröva möjligheterna till intimast möjliga anslutning. I de fall då tveksamhet kan anses föreligga beträffande den framtida utvecklingen — och det kan det på många punkter — är tolkningen och slutsatserna i regel negativa. Varje kritisk läsare måste bibringas den uppfattningen att regeringen koncentrerar sitt intresse på att frammana svårigheter och hinder. Av ett folk som i varje fall ger sig sken av att vara så utrikespolitiskt upplyst som det svenska borde man kunna förvänta sig att EEC:s mål och strävanden någon gång bedömdes från europeisk synpunkt mot bakgrunden av det faktum att Sverige är ett land i det demokratiska Europa och att det som är till gagn för Europa rimligtvis också måste vara till fördel för Sverige. Även här hade herr Helén synpunkter som jag kan ansluta mig till. I sin deklaration i Bryssel den 10 november gjorde regeringen — det skall gärna medges — vissa ansatser att anlägga ett vidare europeiskt synsätt på EEC. Det tycks tyvärr ha stannat därvid. I deklarationen uttryckte regeringen en förhoppning om att förhandlingarna med EEC skulle ”leda till en uppgörelse som tillfredsställer båda parternas väsentliga intressen och på så sätt bidrar till samarbetet för fred, framsteg och större enighet mellan de europeiska folken”. Regeringen talade realistiskt och erkännsamt om vad Gemenskapen har uträttat för freden och samarbetet och konstaterade att ”en anda av försoning håller på att växa fram mellan de europeiska folken”. Så lät det alltså när regeringen framträdde inför europeiskt forum i Bryssel. Men för hemmaplansdebatten tycks sådana här, låt mig kalla dem europeiska tankegångar vara bannlysta. Här hemma tycks det av olika skäl vara lämpligare att anlägga ett slags grodperspektiv på de europeiska samarbetssträvandena, ett perspektiv anpassat efter dem som, för att fullborda liknelsen, kväker mest och värst. Det finns skäl att nu, då den nya enkammarriksdagen första gången debatterar Europasamarbetet, påminna om att EEC måste bedömas med utgångspunkt från vad de tre Gemenskaperna betyder och kan komma att betyda för utvecklingen i hela Europa och därmed direkt och indirekt också för vårt land. Låt mig då påminna om det ofta fördolda faktum — det ofta glömda faktum — att den första av de tre Gemenskaperna, koloch stålunionen, grundades med den klart uttalade avsikten att göra ett framtida krig mellan Frankrike och Tyskland ”inte bara otänkbart utan också praktiskt omöjligt”, för att använda Robert Schumans egna ord. Det målet har nu uppnåtts. Frankrike och Västtyskland är genom koloch stålgemenskapen och genom EEC så sammanflätade att ett krig mellan dem nu kan sägas vara otänkbart och praktiskt omöjligt. Därmed har ett av de spänningsförhållanden eliminerats som var en starkt bidragande orsak till både första och andra världskriget, och det kommer även oss till godo. Koloch stålgemenskapen och EEC verkar i alla europeiska länders intresse, alltså även Sveriges. Men låt mig gå vidare! EEC har under senare år börjat föra en målmedveten ekonomisk Medelhavspolitik. Speciella arrangemang eller avtal har träffats eller är föremål för behandling med länderna runt Medelhavet med det klart uttalade syftet att öka handelsutbytet och det industriella samarbetet. Det gäller Spanien, Jugoslavien, Grekland, Turkiet, Libanon, Israel, Egypten, Cypern, Malta, Tunisien, Algeriet och Marocko. De enda Medelhavsländer som ännu inte har dragits in i eller är i färd med att dras in i detta ekonomiska samarbete med EEC som kärna är Syrien och Libyen. Men mycket tyder på att de kommer med, de också. De flesta av dessa länder kämpar med ekonomiska svårigheter. De är fattiga och industriellt efterblivna. Mellan flera av dem råder historiskt betingade motsättningar. Deras ekonomiska standard skall nu höjas med EEC: hjälp. Detta förväntas så småningom få till följd att även de politiska, nationella motsättningarna kan tonas ner. Det finns exempel härpå. EEC har verksamt bidragit till att de forna arvfienderna Italien och Jugoslavien försonats. Officiellt bekräftades detta genom den italienske presidentens besök i Jugoslavien hösten 1969 och president Titos återbesök i Italien i dagarna. Det är inte bara i fråga om försoningen mellan Frankrike och Tyskland, inte bara genom sin Medelhavspolitik som EEC spelar en viktig roll som en fredsfrämjande och stabiliserande faktor i den europeiska utvecklingen. Det gäller också avspänningen mellan Östoch Västeuropa, ett faktum som vi har alltför lätt att glömma bort här hemma. Det är ännu för tidigt att uttala sig om huruvida de här strävandena kommer att leda till mera märkbara resultat inom de närmaste åren. Just nu ser det ut som om Willy Brandts östpolitik hade kört fast på svårigheterna att få Sovjetunionen och Östtyskland att gå med på en rimlig lösning av Berlinfrågan. I remissdebatten i januari påminde jag om att förhandlingarna om tillfarten till Berlin, om förbindelserna mellan människorna i de två stadshalvorna och om Berlins status som del av Västtyskland hittills varit helt resultatlösa. Vid inte mindre än ett dussin sammanträden under det gångna året, påminde jag om, hade de fyra stormakterna sökt nå en lösning utan resultat, trots att en uppmjukning i Berlinfrågan uttryckligen gjorts till förutsättning för västtysk ratificering av Sovjetavtalet och avtalet med Polen. Jag hänvisade också till de kritiska utrikespolitiska bedömare som gjort gällande, att avspänningen i Europa bara var skenbar, att den var ett uttryck för en ny taktik från Sovjetunionens sida, påverkad av det ideologiska och militära hotet från Kina, de svårlösliga ekonomiska problem, med vilka östblockets stater brottas och vilka helt enkelt tvingat fram behov av ekonomiskt samarbete med västsidan. Bakom avspänningsåtgärderna skulle också kunna ligga långsiktiga strävanden från östsidan att isolera Förenta staterna, att minska NATO sammanhållningen och att ge Sovjet större rörelsefrihet på andra fronter. De här bedömarna har då särskilt pekat på den pågående uppladdningen i Mellanöstern och den sovjetiska uppbyggnaden av nya baser kring Medelhavet. Globalt sett, menar dessa människor, skulle alltså motsättningarna bestå eller till och med vara hårdare nu än tidigare, även om en lokal uppmjukning tycktes kunna registreras på det europeiska Det är, herr talman, naturligtvis svårt att dra säkra slutsatser av de här motsägelsefyllda bedömningarna, och det är också för tidigt. Men pessimismen dominerar mer i dag än den gjorde i januari. Så långt kan man emellertid fortfarande sträcka sig som till att ge förbundskansler Willy Brandt det erkännandet att han tagit aktningsvärda initiativ till en normalisering av förhållandet mellan tyskarna och deras forna fiender i Östeuropa. De avtal som i höstas undertecknades mellan Västtyskland, Sovjetunionen och Polen och de förhandlingar som i dagarna har börjat mellan Västtyskland och Tjeckoslovakien borde skapa vissa förutsättningar för avspänning och ekonomiskt samarbete. Om man vågar sträcka sig så långt som dagens utrikespolitiska regeringsdeklaration och rubricera den här nya kursen som vittnande om ”klart verklighetssinne”, kan naturligtvis vara föremål för delade meningar och är det i varje fall i Västtyskland. Ratificeringen är som sagt ännu inte ett faktum, något som föranledde hård kritik från den sovjetiske partisekreteraren Brezjnevs sida så sent som i går. Så länge de här frågorna inte funnit sin lösning lär den i regeringsdeklarationen apostroferade säkerhetskonferensen inte heller kunna komma till stånd. Nå, vad spelar nu EEC för roll i den här händelseutvecklingen?

Möjligheterna till en verklig avspänning på sikt i Europa måste — som jag också framhöll i årets remissdebatt — ses mot bakgrunden av de dominerande utvecklingstendenserna i västra och östra Europa. I väst flätas länderna samman i ett allt intimare samarbete. Det tar sig bl.a. uttryck dels i fördjupningen av Gemenskapen mellan EEC-ländernas medlemmar, dels i strävanden att utvidga Gemenskapen genom att nya västeuropeiska länder ingår som medlemmar och andra inleder ett närmare samarbete i andra former med EEC. I öst domineras utvecklingen av såväl Sovjetunionens som de östeuropeiska kommunistländernas växande svårigheter att bemästra de problem som skapas genom jordbrukets mekanisering och nödvändigheten att finna sysselsättning i effektivt arbetande industriföretag för den härigenom överflödiga arbetskraften. Bristen på kapital, bristen på teknik, industriell kapacitet och lämpliga administratörer samt framför allt de olägenheter som den tungrodda och hårt centraldirigerade ekonomin orsakar försvårar i hög grad den nödvändiga industrialiseringsprocessen i Östeuropa. Dessa skiftande tendenser i utvecklingen på olika håll har emellertid en gemensam nämnare i strävandena på ömse sidor att stärka ekonomin och höja folkens levnadsstandard. I utvecklingens riktning ligger ett omfattande ekonomiskt samarbete inom hela Europa. Behovet härav utgör en av orsakerna till att såväl Sovjetunionen som de östeuropeiska kommunistländerna visar sig alltmer angelägna att normalisera förhållandet till Västtyskland. Processen har redan inletts som vi vet. Jag kan peka på det sällsamma förhållandet att det mest privatkapitalistiska av alla europeiska storföretag — Fiatverken — redan försett Jugoslavien med, som det heter, en jugoslavisk folkbil. Samma företag är nu i färd med att hjälpa till att skapa en rysk folkbil. Den nye polske kommunistledaren Gierek har lovat de missnöjda massorna i Polen att de skall få en polsk folkbil, varvid han av allt att döma räknar med hjälp från någon eller några av de stora västtyska bilfabrikanterna. Det här är bara detaljer i det stora skeendet, men de är belysande. Bilismen i östländerna, för att ta bara det exemplet, kan inte förverkligas utan de europeiska västländernas hjälp. Men Moskva betraktar fortfarande EEC med misstro. Ett genom EEC förstärkt Europa står i strid med Sovjets utrikespolitiska strävanden. Varken Sovjetunionen eller andra kommunistländer har med undantag av Jugoslavien ackrediterat ambassader hos EEC-myndigheterna i Bryssel. Men det finns skäl att fråga sig om inte inställningen till EEC kommer att ändras redan under de närmaste åren. I det ekonomiska samarbete mellan öst och väst i Europa, som de västtyska avtalen med Moskva och Warszawa och snart kanske också med Prag och Budapest banar väg för, är Västtyskland tills vidare förhandlingspart för östländerna, Men Västtyskland är en del av EEC. Om några år kommer den västtyska handelspolitiken att utformas gemensamt med de övriga EEC-länderna.

Herr talman! Jag sammanfattar: EEC har spelat en avgörande roll för försoningen mellan Frankrike och Tyskland. EEC börjar spela en betydelsefull roll för en höjning av Medelhavsländernas ekonomiska standard och därmed också för en utjämning av tidigare motsättningar dem emellan. EEC kan komma att spela en stor roll i strävandena att normalisera förhållandet mellan öst och väst i Europa. Allt detta bör man ha klart för sig om man vill ha en riktig bild av EEC. Det är inte minst betydelsefullt för vårt land, som med sitt utsatta läge mellan de två ideologiskt och militärpolitiskt skilda blocken har ett starkt intresse av alla strävanden som kan bidra till att stabilisera freden i Europa. Någon gång borde även Sverige kunna betrakta EEC icke blott som en organisation som skulle kunna förorsaka oss vissa ekonomiska fördelar eller nackdelar utan även som ett väsentligt led i de europeiska och därmed också de internationella avspänningssträvandena. Men härav återfinns i stort sett intet i regeringens passivt slätstrukna Europadeklaration. Bakom integrationsarbetet i Europa ligger en strävan att hävda Europas ekonomiska intressen gentemot den amerikanska stormarknaden i väst och den sovjetryska i öst. Europa framstod en gång som ett alternativ till godtagandet av ”amerikansk kapitalism” eller ”sovjetisk diktatur”.

Ju större framgång de europeiska enhetssträvandena når, desto större blir på lång sikt förutsättningarna för ett ekonomiskt oberoende och neutralt Europa mellan giganterna i väst och öst. Att efter måttet av förmåga medverka i sådana strävanden borde framstå som naturligt för vårt land. Vi har alltså allt intresse av att inom de gränser vår utrikespolitik utstakar ge vårt aktiva stöd åt denna målsättning på samma sätt som Danmark och Norge. Att understryka detta innebär självfallet inte — och det är kanske säkrast, herr talman, att framhålla det — att vårt land under åberopande av det långsiktiga värdet av det gemensamma europeiska integrationsarbetet skall förändra sin utrikespolitik. Men det föreligger i dag ett klart behov att gentemot alla de högtalande aktivistgrupper, som gör gällande att Europasamarbetet står i strid med svenska intressen, hävda att motsatsen är fallet. En bättre förståelse härför skulle gagna debatten. Och vårt land, Opinionsbildningen här hemma och det sätt på vilket den avspeglas är icke utan betydelse för dem utanför våra gränser, som skall förhandla med oss om ”de nära, omfattande och varaktiga förbindelser” med Europa, som även regeringen alltjämt säger sig eftersträva. Inte minst vanställd är den illvilliga och okunniga, politiskt betingade argumentation, som gör gällande att Europagemenskapen är ”ett direktörernas och kapitalisternas redskap”, inrättat för att gagna internationella finansintressen på löntagarnas bekostnad. Den ekonomiska utvecklingen som EEC syftar till motiveras tvärtom av krav på en snabbare välståndsökning för de europeiska folken, vilka som bekant — precis som vårt — främst består av löntagare, De senaste årens snabba höjningar av de europeiska reallönerna beror till stor del just på EEC-samarbetet. Insikten härom har, som väl kammarens ledamöter borde känna till, lett till att de fackliga organisationerna i Västeuropa ställt sig alltmer positiva till EEC-samarbetet. Den fria fackföreningsinternationalen, FFI med 12 miljoner medlemmar — bland dem svenska LO och TCO — är socialdemokratisk. Den kommunistiska fackliga världsfederationen — FVF — har 5 miljoner medlemmar. De av den katolska kyrkan ursprungligen grundade fackföreningarna, som tillhör Arbetarnas världsfederation — AVF — har 2,3 miljoner medlemmar. Av dessa organisa tioner har de socialdemokratiska och kristliga hela tiden varit klart positiva till EEC, De från början negativa kommunistiska organisationerna har nu börjat vackla, Den italienska kommunistdominerade organisationen med sina 3,5 miljoner människor och de franska kommunisternas fackförbund håller på att tänka om. Det franska förbundet har i dag två ledande män i EEC:s viktiga ekonomiska och sociala kommitté. Det fackliga intresset beror naturligtvis på behovet av medinflytande vid den internationalisering av den industriella produktionen som oavbrutet pågår i alla stater, Sverige inte undantaget. Löntagarorganisationerna måste kunna bevaka sina medlemmars intressen vid eventuella arbetskonflikter, något som framför allt den norske LO-chefen Tor Aspegren — själv övertygad anhängare av norskt medlemskap i EEC — brukat åberopa som motiv för ett utvecklat samarbete över gränserna, Herr talman! Det parti jag företräder har starkt kritiserat regeringen för dess åtgärd att på grund av sina egna inrikespolitiska svårigheter bryta den förhandlingsordning den själv förordat gentemot inte bara EEC staterna utan även andra anslutningssökande stater. Vi hävdar, att förklaringen från Sveriges sida i nuvarande förhandlingsläge, att Sverige inte längre önskar medlemskap i EEC, är ägnad att skada både vårt lands och Europas intressen, De övriga borgerliga partierna tycks ha godtagit regeringens handlande, Om jag bortser från kommunisterna, som av andra bevekelsegrunder vill gå längre i sin negativa attityd till det demokratiska Europa, står moderata samlingspartiet alltså ensamt i oppositionsställning i den här frågan. Vi är självfallet klart medvetna om att frestelsen kan vara stark, i varje fall inom regeringspartiet, att söka göra debatten om regeringens handlingssätt till en fråga om Sveriges neutralitet.

Beslutet rörande Davignonrapporten förelåg som bekant innan regeringen avgav sin framställning den 10 november 1970 och Wernerrapporten har sedan dess berövats det mesta av sin ursprungliga substans. Då regeringen det oaktat plötsligt funnit, att medlemskap i EEC vore oförenligt med vår alliansfria politik borde — menar regeringen — ett klarläggande från svensk sida ske så snabbt som möjligt och förhandlingarna i Bryssel inriktas på andra med Sveriges intressen förenliga anslutningsformer. Herr talman! Jag skall — även om det vore frestande — inte här nagelfara regeringens analys av vad som förekommit sedan den 10 november, inte heller de långtgående slutsatser som den anser sig kunna dra av händelseutvecklingen. Jag begränsar mig till några allmänna iakttagelser. Det är för det första utomordentligt vanskligt att dra säkra slutsatser om den långsiktiga innebörden av det begränsade, frivilliga samarbete, som EEC:s beslutande organ hittills tagit ställning till på grundval av de berörda rapporterna. Tolkningen av vad som skett och vilken bundenhet som detta kan komma att innebära på sikt är föremål för delade meningar — även bland EEC-staterna. Läget i dag är över huvud taget ovisst. Än osäkrare är bedömningen av hur samarbetet i fortsättningen kan komma att utvecklas. Det gäller — framhöll den franske presidenten vid en presskonferens helt nyligen — att göra framsteg i verkligheten och inte med fraser. Det är bätte, sade han, att beslutsamt genomföra den första, den helt frivilliga, etappen i det ekonomiska och monetära samarbetet än att utväxla teoretiska anföranden om vad som kommer att inträffa — kanske, om allt går bra — från och med 1980. Och president Pompidou strök starkt under, att de slutliga besluten i Europasamarbetet endast kunde fattas ”enhälligt”. Ingen kunde alltså tvingas vara med. För det andra: Internationellt samarbete är, som jag tror vi alla vet, mer än något annat bekransat med dekorationer, visioner och ofta till intet förpliktande uttalanden och önskemål. Det gäller inte minst i fråga om Europasamarbetet, som avser människor och nationer, vilka mot bakgrunden av gångna århundradens konflikter och problem kräver ett starkare, enigare och bättre Europa.

Går man till verket från en mera positiv utgångspunkt, blir emellertid slutsatserna andra, Det är framför allt därför som reella förhandlingar rörande behövliga och möjliga undantag från Davignonoch Wernerrapporternas eventuella förpliktelser och Romfördragets bestämmelser är så betydelsefulla. Och det är därför som regeringens steg att utan några som helst överläggningar utesluta svenskt medlemskap är så anmärkningsvärt. Moderata samlingspartiet har aldrig gjort gällande att svenskt medlemskap i EEC är utan vidare förenligt med vår alliansfria politik. Vi har däremot sagt att klarläggande av om detta är möjligt måste bli beroende av realförhandlingar och att sådana bäst skulle kunna komma till stånd efter en ansökan från svensk sida om medlemskap men med utrikespolitiskt betingade förbehåll. Vad som nu inträffat bekräftar att den av oss tidigare förordade proceduren hade varit den riktiga. Vi hade då inte behövt råka i den situationen att utan föregående realförhandlingar utesluta medlemskap. Regeringens åtgärd är inte ägnad att befästa förtroendet för vårt utrikespolitiska handlande. Det kan inte vara ägnat att stärka förhandlingspositionen att byta ståndpunkt innan den procedur genomförts som regeringen själv påfordrat. Och inte gör regeringens representanter saken bättre med att nu träda upp och inför häpna lyssnare förklara att de redan 1967 inte räknade med medlemskap som en möjlig anslutningsform, i strid med vad regeringen då själv deklarerade. Att dessutom tilltron till vårt lands ekonomi och till de stabila arbetsmarknadsförhållandena fått sig en ordentlig knäck under det senaste året bidrar inte heller till att förstärka vårt förhandlingsläge. Än bräckligare blir det genom bristen på fast underlag för en bedömning av andra möjliga anslutningsformer, ägnade att — som det heter i deklarationen — åstadkomma så ”nära, varaktiga och omfattande förbindelser” med EEC som möjligt. Bland annat saknas erforderligt material som belyser vilka konkreta olägenheter för vårt näringsliv och därmed också för vårt folkhushåll i dess helhet som kan uppkomma vid olika slags anslutningsalternativ. Ett ytterligare starkt skäl för en avvaktande hållning utgör självfallet den omständigheten att Storbritanniens och våra skandinaviska grannars ansökningar ännu inte slutbehandlats. Det är alltjämt inte alls uteslutet att den av dessa länder eftersträvade integrationen inte kommer till stånd och att EFTA-samarbetet därigenom fortsätter i stort sett i hittillsvarande former. En avvaktande hållning från Sveriges sida skulle i så fall ha förebyggt det misstroende, de missförstånd och de olägenheter i övrigt som Sveriges plötsliga drastiska åtgärd nu kan ha föranlett. För det nordiska samarbetet måste det här plötsliga avhoppet från tidigare förhandlingslinjer utgöra en påfrestning. Det är alldeles oundvikligt, vad man än säger. Att den svenska helomvändningen vidare, herr talman, inte kan vara ägnad att stimulera den svenska industrins investeringsbenägenhet på hemmamarknaden är uppenbart.

Herr talman! Jag vidhåller att det vid ett försök att analysera regeringens bevekelsegrunder inte är möjligt att urskilja några andra motiv än dess inrikespolitiskt grundade farhågor för att den europafientliga opinionen skulle kunna ytterligare försvaga en redan förut svag regerings ställning. Den negativa opinion som tagit sig uttryck i ett flertal motioner till de i dagarna avhållna socialdemokratiska distriktsmötena runt om i landet har uppenbarligen ansetts vara så stark att regeringen funnit sig tvingad att så snabbt som möjligt pacificera det värsta motståndet. Genom att öppet offra alternativet medlemskap har regeringen så att säga köpt sig intern handlingsfrihet att lättare förhandla om andra, politiskt mindre belastande anslutningsformer. Priset för handlingsfriheten kan emellertid visa sig vara alltför högt. Ytterst är det fråga om Sveriges ekonomi och konkurrenskraft och den fulla sysselsättningen. Men, herr talman, vi står nu inför ett fullbordat faktum. Europastaterna är underrättade om Sveriges ställningstagande. Medlemskap är under rådande förhållanden för vårt vidkommande i dag uteslutet. Vi kan kritisera regeringens handlande, som jag gör här. Vi kan uttrycka vårt beklagande över frånvaron av konsekvens, över dåligt handlag, bristande målmedvetenhet och bristande vilja. Men vi kan just nu inte ändra själva sakförhållandet. Den ekonomiska och politiska utvecklingen går vidare. Förhållandena kan snabbt förändras. Det är därför väsentligt att Sverige inte gör långtgående, för framtiden bindande uttalanden eller utfästelser som låser handlingsfriheten i de nya lägen som kan uppkomma. Vad vi därutöver kan göra är att inskärpa regeringens ansvar för att de nu förestående förhandlingarna bedrivs på sådant sätt att vi får en anslutning som gör det möjligt för oss att effektivt delta i Europasamarbetet och påverka Europasamarbetet i former som ligger medlemskapets så nära som möjligt. Den vidtagna åtgärden får med andra ord icke bli det första steget i en successiv nedtrappning av vårt lands tidigare och så sent som den 10 november förra året redovisade intresse för Europa. Det finns tyvärr redan uttalanden från regeringssidan som skulle kunna tolkas på sådant sätt. Det är allvarligt.

Det finns därför skäl att ansluta sig till herr Hedlunds i går framförda önskemål om en vidgad informationsverksamhet på detta område. Herr Helén uttalade också ett positivt intresse för saken. Opinionen måste upplysas. Svenska folket måste få veta vad det är fråga om. Att det — komprimerat — angår det egna jobbet. Gemensamma insatser från de politiska partiernas sida, från olika fackliga rörelsers sida, från folkrörelsernas sida är i dag därför mer angelägna än någonsin för att sprida kunskap om den händelseutveckling det här är fråga om. Det fanns en tid, herr talman, då Sveriges tillhörighet till den västeuropeiska kulturkretsen var ett naturligt element i den svenska regeringens föreställningsvärld. Det var i början av 1950-talet, då den svenska regeringen föreslog att dåvarande OEEC i en deklaration skulle ge uttryck åt bl.a. följande starkt engagerande tankegångar. Jag citerar det svenska förslaget: ”Regeringarna är i detta läge medvetna om sitt gemensamma ansvar för att en politik utformas, som förenar de europeiska folken till försvar för den livsform och det andliga och kulturella arv, som gör dessa folk till medlemmar av ett särskilt nationernas samfund inom ramen av de vidare kretsar som den västliga världen och Förenta nationerna utgör. De är beslutna att genomföra en politik, som leder till säkerhet, stabilitet, rättvisa och ekonomiskt framåtskridande och som kommer att återställa och stärka tron på framtiden. De skall gemensamt utveckla de verktyg för de samfällda insatserna, som de äger i de internationella organisationer inom vilka Europas enhet finner allt påtagligare uttryck.

Vad har hänt sedan 1951? Vi har fått en ny statsminister, en ny utrikesminister och en ny handelsminister. De visioner som skisserades i 1951 års svenska förslag har inte mycket gemensamt med den socialdemokratiska verkligheten i 1971 års regeringsdeklaration. Och den verkligheten, herr talman, bestämmer i hög grad vår ekonomi under kommande år och därmed också våra möjligheter att fullfölja en fortsatt välståndsskapande politik. Skall vi tvingas ställa oss vid sidan av den snabba ekonomiska och allmänna utvecklingen i Europa eller skall vi kunna ge vårt bidrag och få vår andel av den? Vi har i dag säkra siffror som belyser vad det hittillsvarande integrationsarbetet betytt för Europa och hur det förskjutit tidigare handelsmönster. De siffrorna klarlägger sambandet mellan handelsutvecklingen å ena sidan och marknadsblockens tulldiskrimineringar och preferenser å den andra. Internhandeln har ökat inom både EEC och EFTA. Men Sverige har redan gjort mycket stora förluster på EEC, så stora att vinsterna på EFTA inte har kunnat kompensera oss. Och nu står vi inför ett läge där EFTA eventuellt kan brytas sönder och delar därav komma att uppgå i EEC. Och vi står där utan någon som helst vetskap om vad som kan komma i stället för vårt vidkommande, Därom har vi inte fört några förhandlingar — vi svävar i okunnighet om vad som kommer att inträffa. Herr talman! Regeringens utrikespolitiska deklaration — den som utrikesministern föredrog — avslutas med en förhoppning om att riksdagen liksom hittills ”skall ge sitt stöd åt de huvudprinciper som är vägledande för svensk politik” — svensk utrikespolitik underförstått, antar jag. Det skall inte bestridas att vissa formuleringar i deklarationen kunde ha varit något annorlunda utformade och att vissa avsnitt framför allt rörande vår egen världsdel kunde ha varit mer utförliga; våra egna säkerhetspolitiska problem förbigås nästan helt. I stort sett kan jag ändå ansluta mig till vad som uttalas i deklarationen. I motsats alltså till vad som gäller den handelspolitiska motsvarigheten är moderata samlingspartiet berett att stödja den utrikespolitiska deklarationen.

Herr talman! Två målsättningar är vägledande för vänsterpartiet kommunisterna när det gäller de internationella frågorna: 1. Den internationella solidariteten med alla dem som i olika länder verkar för nationellt oberoende, för fred, demokrati och socialism. Solidariteten gäller i dag främst de förtryckta folkens kamp för frigörelse. Segrar i deras frihetskamp främjar strävandena för fred och sociala framsteg i alla länder. 2. Värnet av det svenska folkets nationella oberoende, av vår rätt att själva avgöra egna angelägenheter. Därför har vi alltid slagit vakt om den alliansfria politiken. Därför bekämpar vi det utländska storkapitalets försök att slå under sig svenska företag och naturtillgångar. I dagens situation betyder dessa målsättningar bl.a. följande konkreta ställningstaganden: Stöd åt de indokinesiska folkens kamp. USA måste ut ur Indokina. Sverige bör erkänna den provisoriska revolutionära regeringen i Sydvietnam och helt bryta med Saigon. Direkt och ökat stöd bör ges till Nordvietnam och till revolutionsregeringen i Sydvietnam, till Laos patriotiska front och till FUNK i Cambodja. Direkt och ökat stöd till befrielserörelserna i Afrika, bl.a. till frihetskampen i de av Portugal ockuperade områdena. Det nuvarande mönstret för den internationella handeln, som så påtagligt privilegierar de rika länderna, måste förändras. Handelsförbindelserna måste i stället ordnas så att de gynnar de industriellt outvecklade länderna. Sverige bör inte i någon form ansluta sig till EEC och alltså heller inte, som regeringen vill, delta i utvidgningen av de Europeiska Gemenskaperna genom omfattande, nära och varaktiga ekonomiska förbindelser till dem. Det finns ingen motsättning mellan internationalismen, det fria samarbetet mellan folken, och värnet av den nationella självständigheten, förutsättningen för detta fria samarbete. Tvärtom betingar de båda strävandena varandra. Detta kan man inte prata bort med allmänna resonemang om att det inte finns något absolut nationellt oberoende, som herr Helén här försökte. Den nationella självbestämmanderätten är en del av de demokratiska frioch rättigheterna. Det svenska folket har rätt att välja till riksdagen, som i sin tur bestämmer regeringens sammansättning. Om rätten att fatta beslut om politiken, stifta lagar och utfärda förordningar överförs från Sveriges riksdag och regering till EEC:s överstatliga organ, då reduceras därmed också det svenska folkets rättigheter till förmån för EEC-byråkratin och dess uppdragsgivare i den västeuropeiska storfinansen. En sådan överföring ligger varken i det svenska folkets eller i något annat folks intresse, Det finns typer av samverkan mellan ett begränsat antal stater eller mellan vissa internationella intressegrupper som står i motsättning både till en verklig internationalism och till folkens självbestämmanderätt. Man kan peka på de internationella trusterna och kartellerna som är bildade för att effektivisera och skärpa utplundringen av folken. Lika litet som kapitalistiska monopol inom ett land kan accepteras, lika litet kan de internationella kapitalistiska monopolen godtas eller understödjas. Den ”samverkan” de uttrycker står i strid med folkens intressen. EEC är därför inte en inkörsport till internationellt samarbete och arbetsfördelning.

Det är bra att regeringen äntligen sagt ut vad som måste ha varit klart redan när EEC bildades, nämligen att medlemskap i denna organisation icke går att förena med en politik för svensk självständighet och för neutralitet. Men regeringen har inte ändrat sin grundinställning till EEC, nämligen att Sverige skall delta i utvidgningen av EEC och göra detta på en rad viktiga områden. Regeringen arbetar fortfarande för en långtgående anslutning av vårt land till EEC. Detta grundläggande förhållande får inte döljas av den taktiska förändring regeringen gjort under tryck av det växande motståndet mot en svensk EEC-anslutning, ett motstånd som kommer till uttryck även inom regeringspartiet. Regeringen har, det framgår även av handelsministerns deklaration här i kammaren, inte en realistisk uppfattning om vad EEC egentligen är och om organisationens målsättning. Man talar — som statsminister Palme gjorde i riksdagens remissdebatt och även i talet inför Stockholms Arbetarekommun den 18 mars — om EEC som ett slags institution för frihandel och motiverar Sveriges anslutning med arbetarrörelsens gamla kamp mot protektionism och mot svälttullar. Detta är ju en fullkomligt falsk analogi. Om Fabian Månsson, som var en av de främsta i kampen mot svälttullarna, hade levat i dag, skulle han säkerligen mycket energiskt ha bekämpat EEC, bl.a. därför att denna organisation innebär motsatsen till frihandel, EEC innebär ju att ett antal rika länder sluter sig samman kringgärdade av en tullmur gentemot alla andra länder. Nu vill regeringen och de borgerliga partierna att även Sverige skall krypa bakom denna tullmur, vilket kommer att innebära betydande tullhöjningar på vissa importvaror. Om det blir några effekter över huvud taget av tullunioner, så är det ju att handeln mellan deltagarländerna ökar både absolut och relativt. Den andra sidan är att handeln med utanförstående länder i varje fall relativt minskar, Deltagande i en sådan tullunion kan åtminstone inte motiveras med frihandelsargument. Också på en annan punkt driver regeringen enligt vår mening en falsk argumentation, Herr Palme påstod i de bägge tal jag nämnt att de som är motståndare till att Sverige deltar i arbetet på EEC:s utvidgning skulle ge ”uttryck för en kortsynt nationalism och isolationism”. Jag vet inte om regeringen har märkt att detta är precis vad Industriförbundet och moderata samlingspartiet säger om stora kretsar inom socialdemokratin — ja, i dag använde herr Bohman detta omdöme om hela regeringen. I varje fall kan påståendet inte var särskilt genomtänkt och precist eftersom det användes för att slå mot motståndarna både i ett läge när regeringen fortfarande höll öppet för fullt medlemskap och när den inte längre gör detta. Påståendet är, vem som än använder det, en floskel.

Frågan om Sveriges relationer till EEC har under den senaste tiden ägnats stor uppmärksamhet i den offentliga debatten och präglar även denna utrikesdebatt. Detta är riktigt därför att en anslutning av Sverige till EEC skulle, särskilt om den blev långtgående, på ett grundläggande sätt förändra svenska folkets lagliga rättigheter. Vi skulle snart finna att beslutanderätten i viktiga frågor inte längre fanns kvar i Sverige utan överlämnats till organ och myndigheter i utlandet. Motståndet mot en svensk EEC-anslutning måste därför ytterligare utvidgas, och detta gäller även efter regeringsdeklarationen, De som argumenterar för en anslutning till EEC — det har vi hört i dag — anför i huvudsak handelspolitiska argument. Men om man studerar den internationella handelspolitiken så måste man verkligen säga att det finns betydligt mera trängande problem än att söka plocka in ytterligare ett par rika kapitalistiska ländar innanför EEC:s tullmurar. Den avgörande frågan måste i stället på handelspolitikens område vara att söka få till stånd en allmän snabb ökning av världshandeln.

Att lösa dessa stora problem på ett positivt sätt är av oändligt mycket större betydelse både ur allmän internationell synpunkt och med hänsyn till Sveriges nationella intressen än varje tänkbar lösning av den s.k. EEC-frågan. De frågor som har att göra med Sveriges politik gentemot u-länderna skall få en särskild behandling av riksdagen i morgon, och därför skall jag här inte vidare argumentera omkring dem. Jag skall heller inte utförligt ta upp frågan om erkännande av stater och regeringar, vilka staten Sverige nu låtsas som om de inte existerar. Denna fråga kommer att behandlas i debatten av en annan ledamot i vpk-gruppen. Jag skall här bara framhålla det synnerligen anmärkningsvärda i att utrikesministern i sin deklaration inte med ett enda ord berör det onormala förhållandet, att Sverige ännu icke efter så många år officiellt erkännt Demokratiska republiken Korea och Tyska demokratiska republiken. Det svenska laget i VM i bordtennis kan, häromdagen med stor framgång, spela mot Nordkorea, men det svenska utrikesdepartementet har ingen representation i detta land. TDR är ett av våra grannländer, men staten Sverige erkänner icke dess existens. Detta är att blunda för fakta, och det motverkar dessutom strävandena mot avspänning och normalisering i Centraleuropa. Också på en annan punkt är det mest anmärkningsvärda i deklarationen vad som inte sägs. Förenta staterna bedriver sedan ett antal år ett utrotningskrig mot folken i Indokina. Med eld och bomber, med napalm och gifter dödar och lemlästar man människorna, fördärvar och förintar man samhällen och natur i försök att bevara imperialismens maktområde. Offren för detta angreppskrig kan räknas i miljoner, de materiella skadorna är omöjliga att överblicka. Nyligen har tiotusentals sydvietnameser drivits att invadera grannlandet Laos. USA har svarat för anfallsplanerna, flygbombardemangen och transporterna, Sydvietnams folk har tvingats svara för kanonfödan. Denna cyniska politik kallas som bekant ”vietnamisering” av kriget, dvs. herrefolket låter andra blöda för sina intressen. Såväl i Förenta staterna som i Sydvietnam har invasionen i Laos framkallat hård kritik. I bägge länderna har offrandet av tiotusentals människor karakteriserats som ett led i spelet inför de inrikespolitiska val som förestår.

Enligt vår mening finns ingen anledning att göra sådana omskrivningar, det är tvärtom oriktigt och skadligt att söka skyla över det fruktansvärda som sker och ansvaret för det. När löjtnant Calley befinnes skyldig till krigsförbrytelser i Song My, så är det befogat att erinra om att det finns tusentals Song My i Indokina och att ansvaret för krigsförbrytelserna ligger såväl hos dem som utför morden som hos dem som givit orderna. I sista hand är det Förenta staternas regering som bär ansvaret, Det är mot den som indignationen bör riktas, inte mot dem i vårt land och annorstädes som vill uttrycka denna berättigade indignation. Herr talman! Som utrikesministern säger i deklarationen är det utmärkt och nödvändigt med ett internationellt rättssystem, och särskilt de små staterna har all anledning att befordra ansträngningarna för att umgänget mellan staterna skall grundas på gemensamma regler.

I tidigare utrikesdebatter har jag flera gånger kritiserat att handeln mellan Sverige och Grekland starkt ökats under åren efter den fascistiska juntans makterövring. Nu vill Exportföreningen ytterligare utveckla samarbetet med juntan genom att inbjuda en officiell handelsdelegation hit. Jag kan uttrycka mitt partis och min egen åsikt om den saken genom att instämma med den socialdemokratiska distriktskonferens som i ett uttalande säger att denna inbjudan ”är ett hån mot de demokratiska krafterna inom och utom Grekland”. Att människor skall ha lika rättigheter oberoende av ras och ursprung betraktas som något grundläggande för den mänskliga samlevnaden. Vi vet att denna grundsats tyvärr kränkes i en rad länder. Det finns stater som bygger sitt ekonomiska och sociala system på rasförtryck och där rasfrågan därför har blivit ett moment i den sociala kampen, Det finns andra stater där en rasistisk agitation periodiskt blommar upp och utnyttjas för bestämda ändamål, Diskriminering av raser och rasförtryck är lika avskyvärt var det än förekommer och måste alltid energiskt fördömas och bekämpas. I sin deklaration berörde utrikesministern inte de tragiska händelser som just nu utspelas i Östpakistan. De uppgifter som lämnas via olika nyhetsbyråer är ofullständiga och kan vara led i parternas propaganda, Huvudlinjerna i de händelserna förefaller emellertid klara. Befolkningen i Östpakistan kräver ett större mått av oberoende, dess frihetskamp slås ned i en blodig massaker av centralregeringens trupper. Anhängarna av ett fritt Bengalen anklagar centralregeringen för folkmord. Jag vill ställa två frågor till utrikesministern: Kan utrikesministern ge ytterligare upplysningar om de pågående striderna i Östpakistan på grundval av för honom tillgängliga informationer? Överväger regeringen initiativ för att föra upp denna sak i Förenta nationerna?

Herr talman! Jag tror att jag för en gångs skull inte behöver ta någon match mot klockan. Det är bara två punkter i utrikesministerns inlägg som jag vill kommentera. Det ena är hans resonemang om arbetet i FN:s kolonialutskott. Jag håller helt med utrikesministern om att det är en komplicerad sits där, med de anspråk som den afro-asiatiska gruppen har haft på nära nog ensamrätt att framlägga resolutionsförslag. Mitt intryck är — folkpartiet har ändå besatt stolen i fjärde utskottet under hela 1960-talet och där fått inblick i förhållandena — att vid vissa tidpunkter har man inte ställt sig avvisande om Sverige velat delta i och följa utarbetandet av sådana resolutionsförslag. Men det viktiga i utrikesministerns konstaterande är att vi i och med att vi träder in i kolonialkommittén får bättre möjligheter att också ta egna initiativ i kampen mot den förnedrande raspolitik som i vissa situationer t.o.m. är en fara för världens fred och säkerhet.

Jag håller med utrikesministern om att det får man inte gratis. Det kommer att kräva mycken förhandlingsskicklighet. Men vi har skickliga förhandlare. Därför är det viktigt att vi nu fått detta konstaterande från utrikesministern, Om det råkade ges med mer nerdragna mungipor än jag någonsin kan prestera så spelar det ingen roll. Det tänker jag inte ta någon debatt om.

Herr talman! Utrikesministern rättade till det missförstånd som kunde ha föranletts av hans egna uttalanden. Och det missförståndet är ju föranlett av följande händelseutveckling. I november förklarade regeringen att medlemskap i EEC var tänkbart. Den 18 mars förklarade man att nu gick det inte med medlemskap; nu skulle det vara tullunion. Och fyra dagar senare gjorde utrikesministern ett uttalande som tydde på att inte ens en tullunion kunde komma i fråga. Men nu har vi alltså fått det klarlagt att avsikten inte var den som man fruktat, och det är bara bra. När utrikesministern sedan kom in på neutralitetspolitiken och mitt anförande som anknöt härtill, använde utrikesministern det gamla vanliga sättet nämligen att höja rösten i brist på argument. Utrikesministern gjorde gällande att han fick dålig smak i munnen när han lyssnade till mig. Bilden hade väl varit egentligare om han hade sagt att han fick dålig smak i munnen när han själv talade, Det sättet att föra debatt är rätt meningslöst. Det är inte ägnat att rätta till eventuella missförstånd, Sedan fick vi en repetitionskurs i vad svensk neutralitetspolitik egentligen är. Även den var skäligen onödig, eftersom vi är överens på denna punkt. Vad hela mitt anförande var uppbyggt på var en kritik av regeringens handlingssätt, att man tagit ståndpunkt för tidigt och innan man visste vilka undantag vi skulle kunna åstadkomma. Den andra punkt där jag riktade kritik mot regeringens handlande var att jag menar att regeringen inte bedrivit effektiv information. Den har inte bidragit till att skapa allmän förståelse i Sverige för de syften och det arbete som bedrivs nere i EEC, Vi fick av herr Bohmans anförande klart för oss att EEC var en maktpolitisk faktor, sade utrikesministern. Ja, vad är en maktpolitisk faktor? Ingen kan väl bestrida att EEC i dag är en ekonomisk maktfaktor. Men det helt avgörande är att EEC syftar till att genom ekonomiskt samarbete riva murarna i hela Europa. Jag påvisade de ansatser man gjort nere i Medelhavsområdet. Jag uttalade en förhoppning om att EEC:s arbete också skulle bära frukt genom att närma även Östeuropa och Västeuropa till varandra. Jag återgav regeringens eget förslag till OEEC från 1951 för att visa att man den gången i varje fall hade större förståelse för tanken på ett över gränserna enat Europa. Jag syftar här både på öst och väst. Men utrikesministern tar tydligen avstånd från uttalandet. Vad var det som var stötande däri? Det syftade inte alls enbart på en gemensam kultursyn. Det troligen av Dag Hammarskjöld och Östen Undén på den tiden formulerade förslaget syftade i stället till ett enande av denna gamla slitna världsdel. Sedan kritiserar utrikesministern mig för att jag skulle ha en avvikande syn på förhållandet mellan öst och väst. I vilket hänseende då?

Jag erinrade om att det på den punkten råder delade meningar. Och de delade meningarna är inte, herr utrikesminister, begränsade efter partilinjerna — de finns på många håll i Europa. Jag drog fram detta utan att redovisa en egen ståndpunkt, bara för att visa hur svårt det är att vara tvärsäker rörande ett händelseförlopp som är så svåröverskådligt som den tyska östpolitiken. Så säger utrikesministern: Herr Bohman vill skaffa sig en profil; herr Bohman vill gå till eftervärlden som ”mannen med profil”. Ja, jag föredrar det. Och jag tror inte att Torsten Nilsson skulle vilja gå till eftervärlden som ”Torsten Nilsson utan profil”. Av de alternativen föredrar jag det första, det skall jag öppet erkänna. Sedan åberopade utrikesministern en debatt förra året med min företrädare i ämbetet som skulle ha gjort gällande att den neutralitetspolitik som komme att bedrivas i Cambodja var bättre än den som bedrevs tidigare. Jag har kontrollerat vad vederbörande sade. Han gjorde inte ett så preciserat uttalande, Han uttryckte stark tveksamhet. Han sade: ”Vilka konsekvenser för framtiden dessa förändringar av läget i Sydostasien kommer att medföra är det i dag svårt att sia om. Det förefaller emellertid sannolikt, att oron kommer att bestå till dess en reell lösning har uppnåtts i den centrala konflikten — i Vietnamkriget.” Man kan naturligtvis diskutera orsaken till vad som hände i Cambodja. Var det neutralitetspolitiken som misslyckades eller vad hände? Det är vanskligt att säga. Men vad händelseförloppet visar är att man skall vara försiktig när man leker med neutralitetspolitik. På den punkten kan utrikesministern och jag, trots olika åsikter i andra hänseenden, ändå till sist enas.

Herr talman! Med hänsyn till vad herr Antonsson tidigare har sagt i EEC-frågan skall det bli hemskt spännande att se honom gå ut tillsammans med herr Helén i en gemensam upplysningskampanj om samverkan med EEC. Vi är emellertid inte beredda att delta i den, det kan jag försäkra, Det är tre punkter jag vill anföra till utrikesministerns inlägg.

Där kommer jag till min andra punkt. Jag tycker att utrikesministerns argumentation, när han vände mot ett erkännande av TDR var en smula egendomligt, för där hänvisade han just till reaktionen hos grupper i andra länder, medan det tidigare fastslagits att Sveriges neutralitetspolitik skall vara beroende av vår egen bedömning. Jag delar heller inte hans värdering av effekterna av ett erkännande av TDR. Ett erkännande av Tyska demokratiska republiken är, om Brandt vill ha en normalisering — och det förutsätter jag — ett stöd till denna politik och ett slag mot de reaktionära grupper i Västtyskland som inte vill låtsas om Tyska demokratiska republiken. Utrikesministern säger att ett erkännande skulle försvåra förhandlingarna och avspänningspolitiken, men jag anser att mycket i stället talar för motsatsen. Ett erkännande skulle stärka de krafter som vill avspänning och normala förbindelser. De som är motståndare till avspänning, som vill gränsjusteringar, de är också motståndare till ett erkännande av TDR. Att inte erkänna TDR är alltså ett stöd till de krafter som bekämpar Brandts politik. Är det detta som Torsten Nilsson vill med regeringens nuvarande hållning? Den tredje punkten gäller vad som i regeringsdeklarationen sades om Vietnamkriget. Därvidlag hänvisade utrikesministern till vad han sade till mig i ett svar om invasionen i Laos för några veckor sedan. Jag skulle ha varit betydligt mera tillfredsställd om han i deklarationen från regeringen hade upprepat det svaret, där man brännmärkte den amerikanska invasionen. Men nu gör man inte det i deklarationen, man talar allmänt om att USA är den av stormakterna som är mest aktiv när det gäller att bistå de kämpande. Jag kallade inte detta uttalande för banalt. Jag sade att det var en eufemism, en förmildrande och förskönande omskrivning, därför att regeringen inskränker sig till detta i deklarationen. Nu är det nämligen så att USA inte endast stöder vissa krafter i Sydvietnam, utan det är USA som är den drivande i kriget mot Indokinas folk. Det var det jag ville framhålla med min anmärkning. Jag tycker inte att utrikesministerns replik gör saken bättre. Han likställer ännu mera angriparen med stater som genom sina leveranser hjälper den angripne att försvara sig. Här måste ju göras en klar skillnad. Av regeringen måste man begära att den bestämt skall fördöma USA:s anfallskrig och kräva att USA skall ut ur Indokina. Och det var i den andan som jag gjorde min anmärkning till regeringsdeklarationen.

Herr talman! Utrikesministern borde väl vara tacksam för att jag gav honom en möjlighet att här rätta till ett missförstånd som uppkommit av uttalandet den 22 mars. Jag refererade till det uttalande som chefen för den största industritjänstemannaorganisationen i landet gjorde. Han är en erfaren förhandlare, och han sade att det är märkligt att man från regeringens sida fortsätter att urholka den förhandlingsposition som vi till äventyrs kan ha i förhållandet till EEC, Nu gav jag utrikesministern en chans att lägga det missförståndet till rätta, och jag tolkade också utrikesministern så gynnsamt som man över huvud taget kunde, Jag fäste mig vid det uttryck som utrikesministern använde, att man inte skall kasta in handduken i förväg, och jag noterade det som ett tillfredsställande besked. Och man måste väl ändå vara bra sur, om man efter det går upp och försöker att få till stånd en strid! Vi från folkpartiet söker inte strid när det gäller för Sverige så livsviktiga frågor som löntagarnas trygghet och företagens fortsatta utveckling. Vi avstår från det, därför att vi tror att detta för kommande generationer kommer att vara en angelägen fråga. Det är nästan litet barnsligt att i detta ögonblick försöka mucka gräl mot herr Bohman och använda termer som reservkapten och liknande. Det är billigt att göra det, herr utrikesminister. Låt oss försöka ta fasta på det väsentliga, att här finns en förhandlingsposition att utgå från, som det är angeläget att de svenska partierna så långt möjligt står enade omkring. Jag hoppas att detta var ett uttryck för tillfällig surhet som vi kunnat konstatera inte är betecknande för utrikesministerns hållning i dessa frågor.

Herr talman! Herr Helén har naturligtvis rätt. Inte har vi från oppositionssidan någon anledning att i denna viktiga fråga gå runt och försöka misstolka regeringen, Om man uttalar sig tillräckligt tydligt, uppkommer det inga missförstånd, herr utrikesminister! Det uttalande som det här gäller var otydligt, men nu är det klarlagt. Det finns inget motsatsförhållande här, gjorde utrikesministern gällande, mellan de uttalanden som gjordes 1951 och de som gjorts nu, Jo, det finns det faktiskt. Så klara uttalanden och en så klar bekännelse till tron på ett enat Europa som regeringen gjorde 1951 genom Dag Hammarskjöld och Östen Undén gör man inte i dag, och det tycker jag är beklagligt. Vem är det som har ”glidit”, om vi nu skall använda vad som brukar vara utrikesministerns favorituttryck? Ja, inte är det jag som glider i min tro på vad ett enat Europa — och då menar jag enat i ordets riktiga bemärkelse, ett Europa där motsättningarna tonats ned — betyder för allas vår framtid, för Sveriges framtid. Jag skall inte en gång till läsa upp — det tar bara tid — vad jag sade om öst—väst, om Berlin och om Willy Brandt. Det räcker med att hänvisa dem som har följt debatten att läsa innantill i protokollet. Då får de klart för sig om jag har gjort mig skyldig till en reträtt eller inte och att utrikesministerns anklagelser för reträtt och glidning är felaktiga. På den punkten får läsaren full klarhet. Sedan till Johannes Antonsson! Bildspråk är naturligtvis besvärligt och farligt. Jag skall därför inte jämföra Johannes Antonsson med Alexander den store eller med någon annan historisk personlighet. Då herr Antonsson talar om ”gordonknutar” påminner jag mig att herr Antonsson en gång i tiden har varit i Khartum. Men jag tror inte att det där fanns några knutar av det slag som herr Antonsson kunde lösa med Johannes-hugg.

Herr talman! Utrikesministern ställde frågan: Skall vi inte hellre lita på herr Brandts bedömning av effekterna av ett erkännande av TDR än på herr Hermanssons? Regeringen skall naturligtvis lita på sitt eget omdöme, och det är den som skall avgöra saken tillsammans med Sveriges riksdag. Att lita på herr Brandts omdöme måste ju vara fel. Det kan inte vara Willy Brandt som skall bestämma svensk utrikespolitik, Willy Brandt som är statsminister i ett blockbundet land. Det kan ju inte vara riktigt. Det blir ingen verklig neutralitetspolitik om man väljer sådana principer, herr utrikesminister! Den saken skall bestämmas av riksdag och regering. Men vad jag ville hävda och vad jag upprepar är att jag anser att regeringen gör en felaktig bedömning av effekterna av ett erkännande av TDR för närvarande. Jag tror att ett erkännande skulle stärka de krafter som vill avspänning och skulle vara ett slag mot de reaktionära krafter som motarbetar avspänningen, Vi får då diskutera vad som är den sannolika effekten av ett sådant erkännande. Det är alltså på den punkten våra meningar är delade. Vad det slutligen gäller dispyten om karakteristiken av Indokinakriget och vad som står i regeringens deklaration vill jag säga att jag anser det icke vara en objektiv beskrivning när man begränsar sig på det sätt som regeringen och utrikesministern gjort i sin deklaration. För att göra en objektiv beskrivning måste man nämligen också mycket bestämt fastslå: det är USA som är angriparen i Indokina, det är USA som för kriget mot Indokinas folk. Gör man inte det tillägget, då har man icke gjort en objektiv beskrivning.